Herr talman! I statsutskottets utlåtande nr 38 behandlas motioner som har det gemensamt att däri föreslås åtgärder som skall göra det möjligt att över tilläggsstat bereda ökad sysselsättning under våren 1968. Det är ur den synpunkten som utskottet har behandlat dessa frågor. Beträffande reservationen 1 kan jag hänvisa till vad herr Bohman sagt. Jag behöver inte upprepa de betänkligheter som utskottsmajoriteten har haft när det gäller att på det sätt som föreslås i motionerna I: 558 och II: 735 bereda ökad sysselsättning under våren 1968. Eftersom reservanterna föreslog anslag i form av reservationsanslag kan man väl säga att även de har insett svårigheterna. Reservationen 2 a i utlåtandet visar att utskottsmajoriteten och reservanterna är överens om att det inte är så enkelt att lösa dessa problem. Det kan låta bestickande att man via industribeställningar inom det egna landet med gåvor skall hjälpa andra länder. I utskottet har vi diskuterat om man via tilläggsstaten skall anslå dessa pengar. I reservationen 2 a föreslås att riksdagen hos Kungl. Maj:t skall beställa en utredning av frågan hur dessa problem skall kunna lösas. Utskottsmajoriteten anser emellertid att såväl SIDA som Kungl. Maj:t har beaktat problemen. Utskottsbehandlingen var ganska grundlig. SIDA:s generaldirektör var närvarande och talade om att man redan nu kan göra vissa beställningar och som exempel nämnde han att man lagt ut beställningar på filtar för att ha på lager för katastrofhotade områden. Därför tycker vi att man inte behöver göra någon skrivning i denna fråga. Det är skillnaden mellan herr Bohman och mig. Mittenpartiernas reservation har ju blivit ganska utförligt belyst av herr Bohman. Jag tror att det finns anledning poängtera, att mittenpartiernas ledamöter i utskottet tydligen själva blivit litet tveksamma under den tid som gått mellan motionsskrivningen och reservationsförfattandet. Det förekommer nämligen i reservationen vissa glidningar i formuleringen. Sålunda heter det: »Det finns anledning anta att fortsatt behov av sådana varor finns i u-länderna. — — — Starka skäl föreligger — — — att undersöka möjligheterna att samtidigt som man stimulerar sysselsättningen inom Sverige hjälpa u-länderna genom «utvidgat gåvobistånd. — — — Det är inte möjligt att utan föregående undersökningar fastslå exakt vilket belopp ett gåvobistånd av angivet slag kan komma att ta i anspråk.» Allt detta tyder på svårigheter. Det framskymtade också i både herr Antonssons och herr Gustafssons i Skellefteå inlägg, att man inte är säker på att det blir någon effekt under våren. Herr Gustafsson sade att man måste improvisera åtgärder. Jag är helt ense med herr Bohman, att man inte bör improvisera på detta område, om man, som herr Antonsson sade, måste ha en samordning för att åstadkomma maximal effekt av åtgärden. Herr Bohman berörde de svårigheter som uppstår när man skickar varor på andra vägar än de vanliga distributionsvägarna; svårigheter att få fram varorna på lämpligt sätt, ett stort svinn 0. S. V. Vad beträffar möjligheterna att utvidga antalet länder, som det talas om i mittenpartiernas reservation, skriver vi i utskottet — och det tror jag är fullständigt riktigt — att detta kommer att medföra en mycket stor ökning av de administrativa kostnaderna i förhållande till den effekt man kan uppnå. Jag vill till sist än en gång poängtera att förslaget om att en del av anslaget skulle kunna reserveras till nästa bud getår inte diskuterats vid avdelningens behandling av denna fråga.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
Herr talman! Vad beträffar det som herr Bohman sade om beställningar för kommunerna vill jag framhålla att vi inte föreslagit att detta skall tillämpas på något annat sätt än vad som tidigare varit fallet. Att det skulle införas några nya principer för hur dessa beställningar skall handhas har vi aldrig avsett med vårt förslag. Herr Bohman tycks vara fullt säker på att det inte går att öka biståndet till u-länderna under innevarande budgetår, i varje fall inte mer än vad det redan finns pengar till hos SIDA. Jag har säkert inga som helst möjligheter att få honom att ändra mening på den punkten. Herr Bohman säger emellertid, att det inte går att improvisera sådana åtgärder. Jag skulle vilja ändra detta och säga att vi bör ordna det så, att vi får improvisera så litet som möjligt. Det kan jag vara med på. Men skall vi över huvud taget någon gång kunna använda detta system, så kommer det nog att kräva någon grad av improvisation. Jag skall inte ta upp någon längre debatt med herr Fagerlund. Han sade att skillnaden mellan utskottsmajoriteten och herr Bohman bara är den, att utskottsmajoriteten inte vill att riksdagen skall besluta om en skrivelse till Kungl. Maj:t. I så fall måste jag väldigt slarvigt ha läst vad högern och utskottet skrivit. Högern är ju klart positivt inställd till själva tanken — i det fallet är ju vi eniga med högern — medan utskottsmajoriteten säger, att den inte tagit ställning till huruvida det är lämp ligt eller möjligt att i en lågkonjunktur använda en överkapacitet till gåvobistånd. Under sådana förhållanden föreligger det tydligen ganska stor skillnad mellan högern och utskottsmajoriteten. Vad som förvånar mig mest i utskottsmajoritetens utlåtande är just att man inte vill ta någon ställning till själva tanken. Tanken på en beredskapsplan framkom ju redan 1964, alltså för fyra år sedan, men det har ingenting blivit av denna planering. Hade det då inte varit rimligt att utskottsmajoriteten åtminstone hade gått med på högerns förslag att begära en beredskapsplan att användas vid kommande konjunktursvackor.

Herr talman! Jag vet inte hur många gånger jag har försökt poängtera att utskottsmajoriteten har diskuterat lämpligheten av att anslå pengar på tilläggsstat. Det är den frågan vi har sysslat med. Utskottsmajoriteten har alltså inte tagit någon definitiv ställning till den form av u-hjälp som här rekommenderas. Jag kan visst känna sympatier för den, men jag tror att man har tagit för lättvindigt på saken, och herr Bohman tycks inte heller vara riktigt säker på att man kan samordna mottagarlandets och givarlandets intressen. Man får under inga förhållanden improvisera detta. Vi diskuterade ju denna fråga 1964, och därför har vi ansett att den är under behandling och att vi inte behöver besluta om någon skrivelse till regeringen. Jag har ju redan nämnt att man har lagt ut beställningar, t.ex. när det gäller filtar — låt vara att detta är en bagatell .i sammanhanget — i sådana fall då man vet att man kan få användning för dem. Vi har diskuterat hela frågan med utgångspunkt från motionerna där frågeställningen var om man kunde åstadkomma ökad sysselsättning under våren 1968 med sådana här an slag. Vi har bedömt det så att man icke kan det.
Herr talman! Det är bäst att jag för tydlighetens skull förklarar att jag och mina meningsfränder ställer oss. klart positiva till att i en lågkonjunktur utnyttja överkapaciteten i det svenska näringslivet för gåvobistånd. Jag är säker på att det går att samordna givarlandets och mottagarlandets intressen. Däremot är jag inte säker på i vilken utsträckning och på vilka områden detta kan ske. Klart är under alla förhållanden att det krävs mycket noggran planering och utredningar både utomlands och här hemma, om denna verksamhet skall få någon verklig effekt och om man inte bara skall »hatta» med småbelopp. Det är därför "vi har gått emot det av mittenpartierna framlagda förslaget. Det är enligt min mening uteslutet att. åstadkomma något dettå budgetår.

Herr talman! Vid förra årets riksdag väcktes förslag från centerpartioch folkpartihåll att ytterligare 50 miljoner kronor skulle av Kungl. Maj:t få disponeras för budgetåret 1967/68 av då tillgängliga reservationsmedel till anskaffning av försvarsmateriel utöver vad regeringen i propositionen nr 110 meddelade riksdagen skulle komma att tas i anspråk. Riksdagen biföll inte vårt förslag. Jag var en av motionärerna då och är en av motionärerna i år, då samma yrkande framförts. I fjol var bakgrunden till motionsyrkandet föreliggande betänkligheter mot att nedskärningen av anslagen till försvaret för innevarande budgetår skulle medföra sysselsättningssvårigheter för såväl den industri som tillverkar materiel till försvaret som de militära verkstäderna. Risk förelåg enligt vår bedömning, att specialutbildad personal skulle friställas, trots att man kunde förutse att den åtminstone senare skulle komma att behövas. Tyvärr har konjunkturutvecklingen inte blivit bättre sedan förra våren utan arbetslösheten har tvärtom ökat. Även försvarsindustrin har råkat ut för påfrestningar, vilket ibland framgår av notiser i dagspressen. Senast har AB Bofors nämnts där det varslats om viss friställelse av både arbetare och tiänstemän. Av denna anledning har mittenpartimotionärerna i år förnyat sitt yrkande från i fjol. Vid behandlingen i utskottet har vi funnit, att 50 miljoner är det minsta som behövs för att stötta upp försvarsindustrin omedelbart, d.v.s. under de månader som återstår till den 1 juli då nytt budgetår börjar. Vi vet att det finns arbetsobjekt utarbetade och klara, och många kan med kort varsel sättas i gång med sysselsättningsbefrämjande effekter som följd. Vi 14 borgerliga ledamöter som står bakom reservationen vid detta utskottsutlåtande menar också, att ökningen av beställningarna behöver så avvägas att dessutom större försvarseffekt uppnås. Arbetsmarknadsstyrelsen och ÖB bör därför i samråd framlägga förslag om hur pengarna skall användas. Det finns anledning att just i dag understryka det sistnämnda, eftersom regeringen i går vid en konferens om den äldre arbetskraften passade på att ge till känna ett beslut att just för att få en förbättring av sysselsättningsläget tidigarelägga, som det heter, industribeställningar på 120 miljoner kronor, varav hälften skulle gälla försvaret. Dessa cirka 60 miljoner kronor skall tydligen vara ett första återtagande av den vid 1966 års riksdag beslutade infrysningen av anslag till materielanskaffning, vilken då uppskattades till 350 miljoner kronor. De 60 miljonerna -— förmodligen blir de 62 miljoner kronor är reservationsmedel som regeringen enligt statsverkspropositionen tänkt sig ta i anspråk först nästa budgetår. Därför kan man inte säga att reservationsmedelsförbrukningen på litet längre sikt ökar, utan regeringen tar bara genom sitt beslut i går i anspråk dessa 62 miljoner kronor några månader tidigare. Vi befinner oss alltså i den något egendomliga situationen att även om riksdagen beslutar i enlighet med utskottsmajoritetens förslag, så blir vi reservanter ändå efter regeringens utspel i går tillgodosedda i våra önskemål att man under innevarande budgetår skall göra en extra insats i sysselsättningsfrämjande syfte. Herr talman! Jag yrkar emellertid bifall till den vid utskottets utlåtande fogade reservationen.
Herr talman!

Beklagligtvis har yrkandet i vår motion inte blivit fullt korrekt, men andemeningen är ändå helt klar. Det är inte fråga om att begränsa Kungl. Maj:ts möjligheter utan i stället att öka möjligheterna att sätta i gång ett större antal arbetsprojekt genom beställningar hos industrin. Jag vill erinra om att vi på ett gans ka tidigt stadium — inte minst jag själv — aktualiserade frågan om vi i försvarsutredningen skulle kunna medverka till att skapa ökade sysselsättningsmöjligheter inom industrin.

Bakgrunden härtill var då — och den är väl i stort sett densamma nu — att vi hade ungefär 7000 arbetslösa inom verkstadsindustrin och att det enligt tillgängliga uppgifter fanns många väl utarbetade projekt att sätta i gång. Det förelåg som sagt också behov av att öka sysselsättningen både inom verkstadsindustrin och i annan industri.

Inte heller ville man diskutera möjligheten att använda medel för att öka sysselsättningen inom industrin. Som herr Nihlfors framhållit har regeringen nu valt att gå en annan väg. Man kan inte undgå att lägga märke till att regeringen presenterade sitt förslag så att meddelandet skulle nå allmänheten samma dag som denna debatt hålles och våra motioner behandlas. Även om jag tillhör dem som anser att det är mycket angeläget att verkligen sätta in större och mera speciella åtgärder för att komma till rätta med den äldre arbetskraftens problem i nuvarande konjunkturläge, kommer jag knappast till den slutsatsen att de åtgärder som nu är aktuella skulle ha någon särskild inriktning på just den äldre arbetskraften. Att de kan ha en viss betydelse i detta sammanhang skall jag inte förneka, men de hade knappast något omedelbart samband med ämnet för regeringens konferens. Med det anförda ber jag liksom herr Nihlfors att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag vill bara göra en kort kommentar till förevarande motionspar och till utskottets avstyrkande. Jag tycker att det på något sätt är orimligt att öka rustningarna enbart för att trygga sysselsättningen inom försvarsindustrin. På min bänk ligger en bok som heter Mina vänner vapenhandlarna. Detta är dock inte rubriken för de aktuella motionerna, som väckts av bland andra herrar Dahlén och Eliasson i Sundborn, och jag har av de framförda motiveringarna för dem förstått att bevekelsegrunderna till dem inte är att finna på detta håll utan att de tillkommit av sysselsättningsskäl. De militära försvarskostnaderna är redan mycket höga. Också herr Eliasson har av och till i debatter medgivit att det förekommer olika former av militärt slöseri. Försvaret har fått de medel som riksdagen beslutat om för innevarande budgetår. Det finns visserligen ett reservationsanslag, men jag är något förvånad över motionärernas välvilja att ge försvaret mer än vad det redan fått. Jag anser att det inte finns någon anledning för några motionärer att gå längre än vad försvarsmyndigheterna själva gör när det gäller att utnyttja de militära anslag som de fått till sitt förfogande. Jag skall inte i detta sammanhang närmare gå in på frågan om krigsindustrins förstatligande, eftersom frågan kommer senare i anslutning till en annan motion. Jag vill dock säga, att om vi hade en förstatligad krigsmaterielproduktion som jämsides med militär produktion också inrymde civil vore det inte så svårt att dirigera vissa arbetsuppgifter till den civila produktionen så att det problem vi nu diskuterar kunde elimineras. En utvidgad statlig krigsmaterielindustri innebär ökad improduktiv sysselsättning. Om det uppstår svackor i konjunkturutvecklingen tycker jag att man i stället kan tillgodose andra behov. Det är riktigt att verkstadsindustrin haft vissa svårigheter, men varför kommer inte motionärerna i stället att tänka på alla de områden där det förekommer verkliga brister? Varför kunde man inte i stället ta upp en så angelägen fråga som att vår verkstadsindustri något mer kunde inrikta sig på en »social teknologi» för att åstadkomma ett ökat skydd för miljön? Det gör man inte. Visserligen talar vi mycket om miljövård just nu, men den privatkapitalistiska företagsamheten gör mycket litet för att få fram produkter som skulle kunna hjälpa oss att skydda miljön. Vi behöver bostäder, vi behöver daghem, vi behöver mycket annat. Jag tycker att yrkandet i de aktuella motionerna ur denna synpunkt är orimligt — vi har ju redan tidigare mycket höga försvarskostnader. Jag hemställer om bifall till utskottsmajoritetens hemställan, innebärande avslag på motionerna.

Herr talman! Herr Eliasson i Sundborn har naturligtvis helt rätt i att han inte krävt mer än ÖB, det vore verkligen illa om den, som i mycket stor utsträckning är ansvarig för centerpartiets försvarspolitik och betraktas som en av sitt partis försvarspolitiska experter, skulle kräva mer än vad överbefälhavaren gör.

Herr talman! Herr Mellqvist har naturligtvis rätt i att regeringen har möjlighet att utnyttja dessa reservationsmedel, d. v. s. anslag som riksdagen beviljat under tidigare år men som icke tagits i anspråk under respektive budgetår och som därför finns lagrade. Men när regeringen förra året gick till riksdagen med en anmälan om att man hade 1200 miljoner kronor på hög gav den också riksdagen tillfälle att tycka något om deras användning. Herr Mellqvist säger att riksdagen lämnade fullmakt till regeringen att använda vad regeringen då ansåg vara erforderligt och sedan plussa på, om det av konjunkturpolitiska skäl blev nödvändigt. Regeringen företog emellertid under hela förra året ingen sådan åtgärd och vi motionärer ansåg därför i januari, när vi väckte motionerna, att det fanns anledning att från riksdagens sida påminna regeringen om denna möjlighet att på angivna skäl öka reservationsmedelsförbrukningen. Riksdagen bör en ligt min mening utnyttja sin rätt att tycka något om saken och tillkännage en ståndpunkt som inte är alltför underdånig i förhållande till regeringen utan som innebär att man på sätt och vis rekommenderar regeringen att göra det som regeringen i går faktiskt beslutade att göra. Herr talman! Jag vidhåller alltså mitt tidigare yrkande om bifall till reservationen. I syfte att motverka att investeringar i maskiner och andra döda inventarier i rörelse, jordbruk och skogsbruk av skattemässiga skäl uppskjuts i avvaktan på att mervärdeskatt införs framläggs i propositionen förslag om särskilt investeringsavdrag vid den statliga inkomsttaxeringen, motsvarande 10 av kostnaden för inventarier som anskaffats under år 1968.

Herr talman! För utskottets majoritet kommer dess vice ordförande, herr Magnusson i Borås, att tala i allt det väsentliga. Jag har begärt ordet för att med några få ord motivera den reservation nr 2 som fogats till betänkandet, av herr John Ericsson m.fl. I finansministerns proposition föreslås som lägsta belopp för skattefrihet vid maskinanskaffning 35000 kronor. Som herr Larsson i Umeå här upplyser har den borgerliga majoriteten velat sänka beloppet med 2000 kronor. Vi reservanter har påpekat att den skattefavör som företagaren då erhåller i bästa fall kan bli 120 kronor. Det är alltså inte fråga om så stora belopp att det ger någon stimulans till företagaren när det gäller att investera för 3 000 eller 4000 kronor. För min personliga del skulle jag gärna kunnat acceptera om finansministern hade föreslagit ett belopp som hade varit betydligt högre än 5000 kronor, ty även då är skattevinsten så ringa att det i och för sig inte blir någon investeringsstimulans. I samband med reservationen kan vi emellertid visa på en ytterligare förbättring som föreslagits vid utskottsbehandlingen och som utskottet står helt enigt bakom. Förbättringen innebär att företagen för maskiner som genom skriftliga avtal beställts under 1967 för leverans under 1968 och som inte omfattades av propositionens förslag, enligt utskottets förslag kommer att få denna skattefavör. Det betyder mer än den lilla sänkningen av värdegränsen för anskaffningskostnader, som berättigar till särskilt investeringsavdrag, från 5 000 kronor till 3 000 kronor. Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationen 2 av herr John Ericsson m.fl.
Herr talman! Egentligen borde jag börja med att yrka återremiss av hela detta ärende. Föreliggande förslag innebär att företagen vid beskattningen i år skall få dra av 10 procent av kostnaderna för inköp av maskiner och andra investeringsvaror som anskaffas under aret. Förslaget bygger på en förutsättning, nämligen att vi från och med den 1 januari nästa år skall införa mervärdeskatt, dvs. en sådan omsättningsskatt från vilken företagen är befriade. De betalar nu mindre omsättningsskatt än andra skattebetalare, eller 6 procent. För att de inte skall uppskjuta en del investeringar till nästa år, då alltså även denna lägre omsättningsskatt försvinner för deras del, skall man ge dem en skattelättnad redan nu. Regeringen har aviserat förslaget om mervärdeskatt, men vi har som bekant ännu inte fått se förslaget, än mindre behandlat det. Att bevillningsutskottet känner sig så säkert på att riksdagen kommer att besluta i enlighet med det beramade förslaget och följaktligen kan tillåta sig en så bakvänd ordning som att komma med en följdfråga före huvudfrågan, är kanske lätt att förstå. Mervärdesskatt, dvs. en omsättningsskatt som är en ren konsumtionsskatt, har länge varit ett krav från de borgerliga partierna — och ett krav som de i motsats till mycket annat varit eniga om. Nu har detta krav också accepterats av regeringspartiet, och då är det givetvis lätt att förutsätta att det kommer att accepteras av riksdagen. Därmed är det inte så noga i vilken ordning man behandlar frågorna. Jag tänker inte i dag föregripa den skattedebatt som kommer i samband med regeringens förslag om mervärdeskatt. Vi har för vår grupps del sagt att vi inte kommer att acceptera mervärdeskatten, och det innebär att vi inte heller kan acceptera det förskott på företagens skattelättnader som det 1 dag rör sig om. För tillfället vill jag emellertid nöja mig med allenast ett par påpekanden. De borgerliga förespråkarna för skattelättnader åt företagen talar i tid och otid om att den svenska exportindustrin skulle befinna sig i ett ur konkurrenssynpunkt brydsamt läge. Faktum är emellertid att vår export ökade med hela 6,5 procent i fjol trots en internationell konjunktursvacka. Minst lika stor exportökning förutses för i år. Jag behöver väl inte fråga vilka exportindustrier av betydelse som skulle vara på obestånd. Rationalisering och avskedande av arbetare och tjänstemän är inte i och för sig något tecken på dåliga tider för bolagen. Icke desto mindre har regeringen accepterat det borgerliga kravet på en skattesänkning för företagen, även om det skall genomföras på ett s.k. smidigt sätt. Man skall förmodligen ta igen en del genom arbetsgivaravgift. Medan regeringen gör denna eftergift, känner sig dess ledamöter samtidigt oförhindrade att på folkmöten dundra mot storfinansen, en taktik som jag för dagen skall avstå från att närmare kommentera. Herr talman! Jag ber med det sagda att få yrka avslag på såväl regeringens proposition som bevillningsutskottets hemställan.

Herr talman! Det här är ett ganska intressant utlåtande. Situationen är ju den, herr talman, att högerpartiet är det enda parti som står bakom kläm marna i utskottets betänkande. Om jag själv skulle våga mig på ett omdöme, är det väl därför ett ovanligt bra utlåtande som nu behandlas. Vi har emellertid nått dithän bl a. med lottens hjälp. I sak har vi sålunda från högerpartiets sida ingen reservation. Oppositionen vann ju lottningen beträffande yrkandet att rätt att utnyttja investeringsavdraget bör erhållas redan när årsinköpet uppgår till 3000 kronor mot 5000 kronor enligt propositionsförslaget. Jag kan inte förstå annat än att 3 000 kronor bör vara tillräckligt för att man skall undvika det småkrångel, som annars skulle kunna bli följden av detta avdrag. Samtidigt har de flesta företagen inom såväl industri, handel och hantverk som inom jordbruk fått möjligheter att utnyttja detta investeringsavdrag. Högerpartiet är emellertid inte med på utskottsmajoritetens huvudmotivering, och därför har vi fogat en blank reservation till betänkandet. Det beror på att vi i andra sammanhang ställt en del yrkanden om konjunkturförbättringsåtgärder o.d. Å andra sidan har vi givetvis fortfarande lika starkt intresse som tidigare av att näringslivet skall vara fritt från varuskatt på sina investeringar. Vi har den uppfattningen att detta förslag i stort sett avskaffar skatten på näringslivets maskiner och inventarier redan från den 1 januari i år, alltså retroaktivt. Det är därför som vi inte ansett oss kunna vara med på förslaget att investeringsavdraget skulle gälla endast fram till den 1 juli för att därefter ersättas med ett borttagande av varuskatten på maskiner och inventarier. Denna skatt borttas ju i sin helhet den 1 januari 1969 genom finansministerns aviserade förslag om en mervärdeskatt.

Då det genom dessa två väsentliga förändringar av propositionen har skapats sådana lättnader att man kan säga att det i praktiken inte finns någon varuskatt på näringslivets investeringar i maskiner och inventarier från den 1 januari i år, har vi låtit oss nöja med detta.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

Herr talman! Jag ansluter mig till vad herr Larsson i Umeå här har anfört. Jag skulle bara vilja tillägga en synpunkt och understryka en annan.

En stor del av den konjunkturstimulans som kommer till stånd inträffar efter början av budgetåret 1969/70. En sålunda i väsentliga stycken försenad utlösning innebär att man får konjunkturstimulansen delvis och till icke ringa del under en period då en konjunkturstimulans kanske inte alls behövs. Det kan inte bestridas att mittenpartiernas förslag ur denna synpunkt är bättre. Ifall mittenpartiernas förslag genomförs, kan man köpa och beställa saker utan att betala omsättningsskatt, redan under andra halvåret 1968. Vårt förslag innebär därför motiv att göra inköpen under andra halvåret 1968 och inte uppskjuta dem till längre fram. Jag kan inte se annat än att det är en högst väsentlig fördel med mittenpartiernas förslag — detta gäller även mittenpartiernas förslag i övrigt, vilket som herr Larsson har påpekat, medför att man får en större del av effekten på ett något tidigare stadium. Eftersom ingen vet när konjunkturförbättringen kommer i gång i väsentlig utsträckning och skapar en någorlunda hygglig konjunktur, så måste man löpa väsentligt mindre risk om man följer mittenlinjens Jag medger, herr talman, att man inte kan precisera detta, men tendensen måste vara den jag här angivit. Därtill kommer ju, som redan herr Larsson i Umeå och andra har påpekat, att med regeringens linje får företag i branscher som har så pass dåliga konjunkturer att företagen inte har något överskott och därför inte kan utnyttja ett extra avdrag, inte den stimulans som de så väl behöver. Det är just sådana företag, som har drabbats av sämre tider och som kanske är på det klara med att de skulle vilja göra vissa investeringar men som finner att de inte nu har råd till det, det är inte minst dem man skulle vilja uppmuntra, så att de inte skall behöva vänta med köpen. Det sker inte vid bifall till det socialdemokratiska förslaget och högerförslaget men i viss utsträckning vid ett genomförande av mittenpartiernas förslag. Vad sedan beträffar kostnaden får man väl säga att genomförandet av mittenpartiernas förslag skulle öka produktionen och därmed skatteunderlaget, vilket, som herr Larsson i Umeå redan påpekat, innebär att nettokostnaden för statskassan alls inte behöver bli 300 miljoner kronor utan väsentligt mycket mindre, på sikt kanske ingen alls. Men hur blir det med nettokostnaden vid genomförande av regeringsförslaget? Det har talats ganska litet om det, därför att finansministern bara nämner utfallet under första året. Men eftersom företagen kommer att även under de två eller tre följande åren tillgodogöra sig skattelättnader, blir belastningen på statskassan enligt det framlagda förslaget väsentlig även under de följande åren. Om det skulle råka bli en period med relativt goda konjunkturer, har man belastat statskassan i onödan. Kanske, om det vill sig illa, sker stimulansen rent av på ett sådant sätt, att konjunkturen stiger så mycket, att man tvingas att höja räntan och vidta andra åtgärder för att samtidigt bromsa konjunkturen. Vad vidare gäller totalkostnaden är det ingen som vet, om den för statskassan blir större vid genomförande av det ena eller andra förslaget. Herr Magnusson i Borås sade att detta var ett intressant utskottsutlåtande; bögern var nämligen det enda parti, som står bakom det i dess helhet. Ja, det kan man säga. Man skulle kunna anföra ett annat intressant drag i situationen, nämligen att högerpartiet här tar ställning i huvudsak för ett regeringsförslag med ett inslag från mittenpartiernas förslag men med avståndstagande från det förslag som en rad högerriksdagsmän har framfört. Det är också en intressant kombination. Vad jag framför allt har velat säga är emellertid, herr talman, framför allt att mittenpartiernas linje innebär en bättre anpassning i tiden och därför också en bättre anpassning till konjunkturläget, såvitt man nu kan bedöma det. Förslaget bör därför få en större sysselsättningsökande effekt. Det bör också innebära, att det ges mera hjälp där hjälp behövs till ökade investeringar och att de mindre företagen bereds större rättvisa. Detta är tre goda skäl, varför jag ansluter mig till reservationen nr 1.

Herr tålman! Jag skall inte ta upp någon polemik mot herr Ohlin efter hans inlägg. Det fanns bara en passus däri som jag inte kan låta stå oemotsagd, nämligen hans uttalande om att konjunkturstimulansen kommer i efterhand vid genomförande av det förslag vi står för. Det uttalandet måste väl i alla fall innebära, att herr Ohlin gör sig skyldig till något tankefel. Faktum är att om investeringar görs nu under år 1968 bör båda de system som här föreslås vara i stort sett ungefär lika konjunkturstimulerande. Men det är naturligtvis alldeles riktigt att det blir vissa återverkningar på statskassan och att genomförandet av förslaget i reservationen får en större påverkan under det kommande budgetåret, medan däremot belastningen på budgeten kommer att bli något mindre i framtiden. Beträffande själva konjunkturstimulansen, som ju är det väsentliga i hela förslaget, kan man emellertid inte säga, att utskottsmajoritetens förslag på något sätt är sämre än reservationens.

Detta blir också i stort sett resultatet av propositionen, och därför menar vi att det är onödigt att krångla till saken på så sätt, att ett system skall gälla under första halvåret 1968 och ett annat under det därpå kommande halvåret. Jag tror att utskottsmajoritetens förslag skapar en betydligt bättre ordning och reda för oss allesammans. När det därtill från olika håll göres gällande att skillnaden mellan förslagen ur penningsynpunkt inte har någon större betydelse tycker jag det är bäst att välja det system som är enklast.

Herr talman!

Men om varorna inte produceras förrän 1970 och avtalet träffats 1968 uppstår frågan: När får vi den stimulerande effekten? Man kan då fästa uppmärksamheten på två saker. När sker produktionen? Ja, den kan i många fall äga rum 1970 eller 1969 och då har vi kanske högkonjunktur. Den andra frågan är: När får företagen den skattelättnad som eventuellt kan tänkas indirekt påverka dem genom bättre likviditet? Ja, det blir inte tidigare än under den period då de skall betala skatt på grundval av deklaration som avges någon gång under 1969 för verksamheten under 1968. När den skatten förfaller till betalning blir den något lägre och detta kan givetvis ha vissa indirekta verkningar. Men även i det här fallet kommer alltså effekten, såvitt jag kan se, till övervägande del under 1969 och 1970 eller senare. Jag kan inte finna annat än att själ va systemet medför en försenad utlösning, som inte har någon motsvarighet när det gäller mittenpartiernas förslag om befrielse från oms under andra halvåret 1968. Då köper man ju varan — inte bara beställer den — under 1968.

Herr talman! Herr Ohlin gjorde misstaget att han läste 3 § i förordningen utan att först ha läst 1 §. Om han läser den finner han, att förutsättningen för att ifrågavarande avdrag skall få göras är att det utgår varuskatt vid köpet. Detta innebär med andra ord att när varuskatten försvinner och vi får mervärdeskatt, måste det införas en övergångsförordning som föreskriver att man i fortsättningen även under 1969 eller 1970 skall ta ut varuskatt på sådana inköp. Eller också måste det innebära, att företagen inte får utnyttja detta avdrag. Förutsättningen är nämligen att varuskatt har utgått. Genom att vi tar bort den skatten den 1 januari 1969 får man en konjunkturstimulerande verkan av propositionens förslag just under innevarande år, ty det är ju i år man har möjligheter att utnyttja avdragsrätten. I framtiden kommer det inte att utgå någon skatt, ty efter mervärdeskattens införande blir det ingen skatt för näringslivet på maskiner och inventarier.

Herr talman! Jag vill mycket bestämt hävda att mittenpartiernas förslag är betydligt mer konjunkturstimulerande än propositionens. Genom vårt förslag att man skall få göra investeringsavdrag detta halvår kan företagarna välja mellan att antingen utnyttja det 10-procentiga investeringsavdraget eller slippa omsättningsskatten efter den 1 juli. Om uppgörelse om leverans träffas så här års men varorna inte levereras förrän efter den 1 juli finns det alltså en valfrihet och man kan välja det som man bedömer vara mest gynnsamt. Den väsentliga förbättringen med mittenpartiernas förslag är emellertid att vi med det når alla de företag som inte kan utnyttja avskrivningsrätten — och det är en mycket stor del av våra företag. Där innebär vårt förslag under alla förhållanden en klar konjunkturstimulans och är klart bättre än regeringens förslag. Möjligheten att kunna göra avdrag i en oviss framtid lockar väl inte många andra än guldkantade företag. De kan spekulera i sådana avskrivningar i framtiden. Nej, stimulansen skall sätta in med just sådana fördelar som företagarna får genast, och där är mittenpartiernas förslag klart fördelaktigare än propositionens.
Herr talman! Det är mycket möjligt att mittenpartiförslaget kan innebära en större stimulans, men man skall också komma ihåg att det i så fall skulle kosta statsverket mera pengar.

Herr talman! Här gäller det en konjunkturpolitisk fråga, men i sitt senaste yttrande tappade herr Magnusson i Borås alldeles bort den konjunkturpolitiska effekten. Om mittenpartiernas förslag har större effekt, så skulle det också kosta statskassan mera pengar, sade herr Magnusson. Men om förslaget har större effekt och ökar produktion och sysselsättning mera, så ökas därmed också skatteunderlaget, och därigenom blir utsikterna mycket goda för att vi får en mindre total statsfinansiell nettobelastning. Vidare får vi en större effekt på sysselsättningen, vilket man väl ändå inte skall se bort ifrån. Det är ju just det vi vill uppnå! I sitt resonemang i övrigt framhöll herr Magnusson att någon skall ha betalt varuskatt, och det är ju väl bekant. Men skulle det innebära någon fördel att någon under ett i konjunkturhänseende svagt år tvingas betala varuskatt och att staten ger en förmån vid en senare tid punkt? I sådana fall där man ingått skriftligt avtal under 1968 men leverans inte sker förrän 1970 får man en fördel. Den blir alltså förskjuten i tiden från köpets datum. Herr talman! Låt oss hålla fast för det första vid att åtgärder på detta område måste anpassas till konjunkturläget vid den aktuella tidpunkten, för det andra vid den inverkan sådana åtgärder har för förbättrad sysselsättning och för ökat skatteunderlag. Om vi gör det tror jag att vi, som herr Sigvard Larsson i Umeå redan har påpekat, kommer till den slutsatsen att effekten blir större, säkerligen också till en lägre kostnad, med mittenförslaget än med propositionen.
Herr talman! Det är mycket möjligt att mittenpartiernas förslag konjunkturpolitiskt kan få de verkningar som herr Ohlin nu angivit. Vad jag i all enkelhet påpekade var bara att det under kommande budgetår skulle få en större inverkan statsfinansiellt sett, vilket inte torde kunna förnekas. Vidare tror jag att herr Ohlin gjorde sig skyldig till en missuppfattning när han menade att skatten skulle vara betald 1968. Vad jag sade var nämligen att vi när vi upphäver varuskatteförordningen vid införandet av mervärdeskatt måste ha en övergångsförordning, som reglerar hela detta område. Man har nämligen förutsatt att en sådan skall komma. Vi kommer därför inte i den situation som herr Ohlin tror.

Herr talman!

Vi har dessutom motiverat vår ståndpunkt i ett särskilt yttrande. När investeringsavgiften på sin tid infördes var vi emot den och ansåg att statsmakterna hade andra möjligheter att reglera byggnadsverksamheten. Men bedömningen måste ju göras med utgångspunkt från dagsläget, och vi anser att det nu, då vi går mot en högsäsong för bostadsbyggandet, skulle bli allvarliga skadeverkningar om allt det andra byggandet samtidigt släpptes fritt. Det skulle få till följd att vi inie skulle kunna hålla den takt i bostadsbyggandet som vi anser nödvändig och önskvärd. I bevillningsutskottets betänkande finns en redovisning per den 9 februari 1968 över sådana ansökningar om befrielse från investeringsavgift som bifallits respektive avslagits. Dessa uppgifter avser dock endast sådana objekt för vilka ansökan om befrielse gjorts. De byggnadsobjekt som vi, under den tiden skatten varit i kraft, har skjutit på framtiden rör sig sammanlagt om mycket stora belopp. Om vi skall kunna utföra all denna byggnation kommer det med all sannolikhet att ta rätt lång tid innan vi har kommit i balans. Där för anser vi — vilket vi föreslagit i reservationen 2 — att man med hänsyn till dagsläget bör gå in för en liberalare tillståndsgivning, vilket kan ge en mjukare övergång den dag skatten kommer att försvinna. Den är tidsbegränsad, så upphörandet ligger inte alltför långt fram i tiden. Meningen är att den skall försvinna till hösten. Vi tror att Kungl. Maj:t genom att vara liberalare med tillståndsgivningen och släppa fram de objekt som det är möjligt att släppa fram — och som det många gånger ur sysselsättningssynpunkt är angeläget att påbörja — skulle kunna minska den stora kö som nu har skapats. Vad som ligger oss särskilt varmt om hjärtat är sådana lokaler till vilka folk sparat ihop pengar. Jag tänker närmast på de kyrkliga lokalerna. Genom insamlingar har folk skaffat ett kapital, men nu kan de inte bygga på grund av att byggnadskostnaderna blir för höga om dessutom investeringsskatt skall betalas. Pengarna har de samlat in under den konjunktur vi tidigare hade då det var angeläget att spara. Jag anser att man borde vara litet mera liberal och tillåta att dessa pengar fick användas för avsett ändamål. Det gäller ju inte lånemedel utan pengar som sparats i stället för att användas till konsumtion. Nu vill man använda dessa pengar för att bygga kyrkor.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

Herr talman! När riksdagen för något mer än ett år sedan fattade beslut om införande av investeringsavgiften från den 1 mars 1967 var riksdagen delad i två hälfter. Oppositionspartierna yrkade avslag, ledamöterna av regeringspartiet slöt lojalt upp kring finansministerns proposition om den 25 procentiga straffskatten på så kallade oprioriterade byggen. Genom lottning blev vi på oppositionssidan majoritet i det sammansatta bevillningsoch tredje lagutskottet och socialdemokraterna fick stå för reservationen. För att vara en reservation var den av osedvanlig längd, drygt fem sidor. I reservationen sökte man fånga in de många förslag om ändringar och undantag som framförts även i socialdemokratiska motioner. Den var alltså ett uttryck för att man på socialdemokratiskt håll ingalunda var helt nöjd med detta nya ingrepp. Reservationen var närmast att betrakta som en motsvarighet till de anvisningar vi har till förordningarna om inkomstskatterna. Investeringsavgiften antogs av riksdagen med den socialdemokratiska bruksanvisningen. I denna avstyrktes alla yrkanden om generella undantag från avgiftsplikten. Undantag borde, menade man på socialdemokratiskt håll, medges genom dispens, icke genom generella regler. I sitt nu aktuella betänkande nr 5 erinrar = bevillningsutskottet om = att Kungl. Maj:t efter behandlingen i riksdagen i februari förra året i särskilda kungörelser dock medgivit generell dispens för vissa oprioriterade objekt. Vi hade en mycket lång debatt i detta ärende i fjol, och jag skall inte repetera den ingående och omfattande kritik vi då riktade mot detta nya ingripande. I år har väckts de likalydande högermotionerna 1I:329 av fru Sundberg m.fl. och I: 69 av herr Enarsson m.fl. om att investeringsavgiften skall avskaffas fr.o.m. den 1 april. I motionerna erinras om den kritik vi förra året framförde mot avgiften. Där framhålls bl.a. att vi redan har en lag om igångsättningstillstånd, som borde vara tillräcklig för att nå det syfte regeringen hade med investeringsavgiften. Utskottet påminner oss i år om att denna lags giltighet genom beslut av riksdagen i höstas har förlängts till utgången av år 1969. Vi högermän i utskottet har ansett motionärernas motivering övertygande. Med nuvarande arbetsmarknadsläge bör den extra avgiften avvecklas redan fr.o.m. den 1 april. Jag yrkar sålunda bifall till reservation 1 av herr Yngve Nilsson m.fl. Vårt reservationsyrkande famnar även Övriga högermotioner om befrielse och dispens. Om vårt yrkande om avgiftens avskaffande fr.o.m. den 1 april blir bifallet, blir inga undantag och dispenser aktuella. En av dessa motioner står jag själv för tillsammans med herr Fridolfsson i Stockholm i denna kammare; en likalydande motion har väckts av herr Blomquist i första kammaren. Jag kan, herr talman, icke alldeles avstå från att kommentera den. Denna motion gäller katolska församlingens nybygge i Stockholm. Eugeniaförsamlingen tvingas nu att flytta från sina lokaliteter. Den skulle göra det den 1 april men har fått anstånd, så att församlingsmedlemmarna får åtminstone fira påskhögtiden i sina egna lokaler. Men uppskovet gäller bara till slutet av april eller början av maj. Man har anvisats en ny tomt i Stockholm, där vid vite av en halv miljon kronor bygget skall vara klart senast den 1 april 1970. Stockholms stad har anvisat tomten och i avtalet ingår att man utöver kyrka skall uppföra kontorshus samt garage för ett flertal bilar. Projektet blir således betydligt mer kostnadskrävande än byggande av enbart en ny kyrka och dithörande församlingslokaler. Katolska kyrkan hade kunnat bestrida kostnaderna för kyrkobygget — allt som allt cirka 10,5 miljoner kronor — om inte investeringsavgiften hade kommit in i bilden. Nu har man inte möjlighet att betala denna avgift, som uppgår till drygt 2,5 miljoner utöver de 10,5 som byggnaden beräknas kosta. Det rör sig i huvudsak om insamlade medel. Eugeniaförsamlingen blir nu hänvisad till att flytta in i provisoriska lo kaler vid Drottninggatan och Holländargatan. Man har gjort framställningar om dispens från investeringsavgiften; det skedde senast den 23 oktober 1967. Denna ansökan fick man avslag på den 1 december. Man har begärt igångsättningstillstånd. Denna begäran avslogs den 22 november av arbetsnämnden. Avslaget har överklagats, men om utgången har man ännu icke fått besked. Om igångsättningstillståndet dröjer så länge att man inte klarar av bygget på avtalad tid — alltså före den 1 april 1970 — föreligger självfallet force majeure, och man skulle då kunna bli befriad från vite. Om församlingen får igångsättningstillstånd i rimlig tid med hänsyn till den beräknade byggnadstiden, kommer den i det dilemmat att den hotas av vitesföreläggande, eftersom den inte har råd att betala investeringsavgiften och således inte hinner genomföra sina byggnadsåtaganden tillräckligt snabbt. Här gäller det alltså en kyrkoförsamling i Stockholm som till 50 procent består av invandrare och som samlat in hälften av beloppet för byggnadskostnaderna från utlandet.

Nog tycker vi att det funnits skäl för regeringen att behandla detta ärende med litet större välvilja än vad som skett. Av en bilaga till bevillningsutskottets betänkande framgår vilka dispenser som har beviljats och vilka som har av slagits. Herr Larsson i Umeå har redan berört den saken. Det är en intressant bilaga. Därav framgår att dispens har beviljats för kyrkliga samlingslokaler i 49 fall för en kostnad av drygt 20 miljoner. Därav har hälften beviljats av arbetsmarknadsskäl. Men bland dispenserna ingår icke katolska församlingens kyrkobygge, trots att enligt min mening »synnerliga skäl föreligger», som det heter i denna förordnings dispensparagraf 16. — Jag vill läsa upp hela paragrafen. Den är kort, så det kan kanske kammarens ledamöter stå ut med. Så här står det nämligen i 16 8 förordningen om investeringsavgift: »Om läget på arbetsmarknaden påkallar det eller andra synnerliga skäl föreligger, kan Konungen medge befrielse från investeringsavgift helt eller delvis.» Kungl. Maj:t har också i vissa fall gett befrielse delvis. Här föreligger verkligen »synnerliga skäl», och jag tycker att Kungl. Maj:t borde ha tagit speciell hänsyn till detta. Nu säger utskottet: »Självfallet ställs Kungl. Maj:t i samband med prövningen av dispensansökningar ofta inför svåra avgöranden.» Ja, därom är vi helt överens, både vi motionärer och majoriteten i utskottet. Detta har vi också sagt i motionen. Jag tycker inte att regeringen borde vara särskilt angelägen att handha denna mycket grannlaga prövning av dispensansökningarna. Regeringen borde i stället be om att denna kalk månde gå ifrån den snarast möjligt. Men om man säger att regeringen ställs inför svåra avgöranden, så tycker jag ändå att i detta fall avgörandet inte borde vara särskilt svårt. Nu är ju varken inrikesministern eller finansministern, vilka är de som »håller i» dessa saker, inne i kammaren — och jag vet för övrigt inte om det skulle ha haft någon som helst effekt eller om det ens lönar sig att vädja till dessa mäktiga herrars hjärtan. Det är framför allt finansministern det gäller i detta fall. Jag vet inte om han själv sitter och prövar dessa dispensansökningar, men jag vet att han har haft åtskilliga uppvaktningar just i det aktuella fallet. I debatten om investeringsavgiften i februari förra året, när vi diskuterade hur denna dispensparagraf skulle tilllämpas, och framför allt hur den socialdemokratiska bruksanvisningen skulle tolkas, sade herr Sträng att dispensgivningen skulle »skötas stramt, men med förstånd». Ja, nog har den i detta speciella fall, herr talman, skötts stramt, men om finansministern också anser att den verkligen har skötts med förstånd — då kan jag inte dela hans uppfattning. Jag upprepar mitt yrkande, herr talman, om bifall till reservationen 1 och yrkar i andra hand, om detta yrkande avslås, bifall till reservationen 2.

Herr talman! I samband med bevillningsutskottets betänkande nr 5 har av mittenpartierna avlämnats en reservation, vilken jag kommer att anföra motiveringar för. Betänkandet avser vissa lättnader i den i fjol beslutade investeringsavgiften för vissa byggnadsarbeten. När denna investeringsavgift i fjol beslutades, var jag en av dem som ansåg mig böra biträda beslutet, ett ställningstagande som jag alltjämt anser vara fullt försvarbart. Den då tilltagande löneglidningen inom byggnadsfacket jämte flera andra kraftigt fördyrande faktorer har på grund av investeringsregleringen rätt avsevärt avtagit. Vi kan sålunda fastslå att investeringskontrollen ingalunda saknat betydelse då det gällt att i någon mån återföra löneoch materialkostnader till en mera hyfsad nivå, om man nu på detta område kan tala om sådan. I samband med investeringsskattebeslutet beslöts också att förordningen skulle upphöra att gälla den 1 oktober 1968. En av de erinringar som gjordes mot beslutet var, att det skulle uppstå ett starkt uppdämt behov av byggen skap vid förordningens upphävande samt att man med anledning därav mycket snabbt skulle återföras till ett läge motsvarande vad som rådde före dess tillkomst. Detta var kanske också ett av de starkaste argument som anfördes mot förordningen. Av uttalanden gjorda av finansministern synes även han numera hysa liknande farhågor, nämligen att några övergångsregler sannolikt måste tillgripas, och jag delar helt denna uppfattning, som för övrigt kommit till uttryck i reservationen. Med anledning av de risker som föreligger vid ny övergång till fri byggenskap samt farhågorna för det uppdämda byggnadsbehovets rent samhällsekonomiska konsekvenser måste säkerligen någon reglering i en eller annan form även tillgripas vid övergångstillfället. Med hänvisning till nu rådande arbetslöshet samt önskvärdheten av största möjliga smidighet vid övergången vore det väl lämpligt att redan nu börja den avtrappning, som ändå måste komma till stånd. I reservationen nr 2 till detta bevillningsutskottets betänkande nr 5 har vi hemställt om en skrivelse till Kungl. Maj:t att med hänsyn till på arbetsmarknaden nu rådande förhållanden medverka till en generösare tillståndsgivning för vissa byggnadsarbeten, och jag ber att få yrka bifall till denna reservation. Till utskottsbetänkandet har fogats en redogörelse för av Kungl. Maj:t avgjorda ansökningar om befrielse från investeringsavgift. Det väcker någon förvåning när man där ser det stora antal bensinstationer som kommit i åtnjutande av sådan befrielse. De har enligt denna uppgift befriats från investeringsavgift för en byggnadskostnad av nära 15 miljoner kronor fram till den 9 februari 1968. Det kan anföras olika motiv för dessa medgivanden. Man kan hänvisa till rådande arbetsmarknadsläge eller — som kanske är än vanligare — till vägomläggningar eller också kan man anföra övergången från vänstertill högertrafik. Arbetsmarknadsmotivet torde vara i svagaste laget, detta med hänsyn till det ringa behov av manuell arbetskraft som erfordras för utförande av en sådan anläggning. Vägomläggningarna är kanske ett starkare motiv, vilket givetvis framhållits från bensinbolagens sida. Men även denna motivering är många gånger ganska tveksam. Nya sådana 'serviceanläggningar har i vissa fall medgivits där inga vägomläggningar gjorts eller ens varit aktuella under överskådlig tid. Och omläggningen från vänstertill högertrafik har anförts som skäl även på sådana platser där bensinstationer tidigare funnits på båda sidor om vägen. Ett flertal erinringar mot bensinbolagens byggnadsverksamhet har gjorts i riksdagen utan att några synliga resultat har uppnåtts. Redan vid 1960 års riksdag framställdes av ledamoten i denna kammare herr Haglund en interpellation angående bensinhandelns investeringar. Han påpekade därvid att under de två närmast föregående åren, 1958 och 1959, hade investerats för inte mindre än 45 miljoner kronor. År 1961 återkom han till frågan och lämnade därvid uppgift om att på tre år sammanlagt nära 82 miljoner kronor hade förbrukats på sådana investeringar. Detta var likväl endast kostnaden för servicestationernas byggnad — de mycket kostsamma inredningarna var inte inräknade. År 1963 kom frågan åter upp då herr Haglund i en enkel fråga ännu en gång efterlyste regeringens åtgärder. Inrikesministern sade då att frågan om prioriteringar var under övervägande inom regeringen. Det skulle vara intressant att veta vad som hänt i detta sammanhang. Enligt vad jag har mig bekant har ingenting hänt. 1965 motionerades om utredning av hela denna fråga. Bankoutskottiet avstyrkte motionen, men en stark reser vation mot utskottsutlåtandet förelåg. Efter en ganska segdragen debatt i andra kammaren beslöt kammaren med stöd av socialdemokrater, centerpartister och folkpartister med 120 röster mot 92 att bifalla reservationen angående utredning av frågan. Utredningen är tillsatt och arbetar, men bensinstationernas antal växer under tiden. Vi finner det högst anmärkningsvärt att bensinbolagen medgivits att i nuvarande läge under endast ett drygt halvår bygga ut på sätt som skett. även om investeringskostnaderna, som beräknas till 15 miljoner kronor sedan finansministern — förståndigt nog — avslagit framförda krav på investeringar för ytterligare 15 miljoner kronor, inte kan anses vara så höga, måste de likväl anses onödiga med hänsyn till den våldsamt stora distributionsapparat som redan finns. Den tillsatta utredningen fortsätter som sagt sitt arbete under det att bensinbolagen fortsätter att bygga servicestationer. Jag anser att även den byggnadsverksamheten bör kunna begrän Sas. Med detta har jag, herr talman, velat understryka vad herr Larsson i Umeå tidigare anfört, och jag ber som sagt att få yrka bifall till reservationen 2 av herr Erik Filip Petersson m.fl.

Herr talman! När riksdagen införde den särskilda investeringsavgiften på 25 procent, hade vi här i kammaren en mycket lång och ingående debatt. Det uttalades farhågor för att den skulle medföra svåra verkningar på olika avsnitt av byggnadsverksamheten i vårt samhälle. I de motioner och reservationer som vi nu behandlar — gott och väl ett år efter investeringsavgiftens införande — har man inte kunnat påvisa att investeringsavgiften haft de negativa verkningar, som man förra året påstod att den skulle få och förfasade sig HS över. I stället medges det överallt att investeringsavgiften haft den effekt som man avsåg, nämligen att göra det möjligt att bygga fler bostäder och fler industrilokaler. Men investeringsavgiften har även medfört andra förbättringar som är rätt väsentliga. Vi har i dag lägre byggnadskostnader än vi hade tidigare. De byggherrar, som i dag begär in anbud på bostadshus och industribyggnader, kan konstatera att anbuden i regel är lägre än före investeringsavgiftens införande. Investeringsavgiften har alltså medverkat till att vi under fjolåret kunde och även i år kommer att kunna få ett rekordhögt bostadsbyggande, något som alla partier önskar, och att vi också får ett ökat industribyggande, vilket ur sysselsättningssynpunkt är mycket angeläget. Vi hade förra året också en mycket ingående diskussion om den dispensregel som infördes i förordningen. Många var oroliga för tillämpningen av denna regel. Av den bilaga som fogats till bankoutskottets betänkande framgår, att dispensregeln har utnyttjats på det sätt som förutsattes av bevillningsutskottet. I första hand skulle dispensregeln användas för centrumanläggningar i nybyggda stadsdelar. För detta ändamål har finansdepartementet beviljat dispenser för byggen på drygt 116 miljoner kronor. Inte någon dispensansökan för sådana anläggningar har avslagits. I motioner och i en reservation till det utlåtande vi nu behandlar uttalas den kritiken, att de kyrkliga samlingslokalerna skulle ha drabbats orättvist av dispensregeln. Jag tror att den kritiske läsaren av den bilaga jag nyss talade om måste erkänna att så inte är fallet. Det har byggts kyrkliga samlingslokaler för 22 miljoner kronor, medan dispens har begärts för byggnader på sammanlagt 80 miljoner kronor. Det betyder att ansökningar om kyrkobyggen för 60 miljoner kronor fått avslag. Men om man jämför med dispensansök ningarna för byggen för andra ändamål, finner man att ansökningar för sådana oprioriterade byggen i mycket större utsträckning drabbats av avslag än vad fallet är med ansökningarna för kyrkliga samlingslokaler. Den totala dispenssumman uppgår till 300 miljoner kronor, medan ansökningarna om dispens gäller byggen för 800 miljoner kronor. Av dessa dispenser för byggen på 300 miljoner kronor avser inte mindre än 70 miljoner kronor byggen, för vilka dispens har beviljats helt eller delvis av arbetsmarknadspolitiska skäl. Det har alltså gällt byggen på orter som haft sysselsättningssvårigheter. Nu har det också från denna talarstol uttalats vissa farhågor för vad som kommer att hända efter den 1 oktober. Det kommer då att finnas ett stort uppdämt behov, och man befarar att det efter detta datum skall bli ett rent kaos. Både när lagen antogs och vid senare tillfällen har det emellertid framhållits, att investeringsavgiften kommer att efterträdas av den fysiska reglering som vi hade före investeringsavgiftens införande. Riksdagen beslutade också under höstsessionen 1967, att lagen om tillståndsgivning skall äga giltighet t.o.m. augusti 1969. Finansdepartementet, inrikesdepartementet, och länsarbetsnämnderna får alltså vara hårda i nyporna när det gäller att meddela tillstånd för uppförande av s.k. oprioriterade byggen. Herr Björkman berörde särskilt ett kyrkobygge, nämligen kyrkobygget för katolska församlingen i Stockholm, och var mycket mångordig om allt det hemska som kommer att hända denna församling.

Herr Vigelsbo var förgrymmad över bensinstationsbyggandet. Det har byggts för ungefär 15 miljoner kronor under 1967 och fram till den 9 februari 1968, och man har också givit avslag på ansökningar om byggen för ungefär 15 miljoner kronor. Av arbetsmarknadspolitiska skäl har man givit tillstånd till bensinstationsbyggen för 3,5 miljoner och av andra skäl — framför allt på grund av omläggningen till högertrafik — har finansdepartementet beviljat dispens för byggen för nära 15 miljoner. Utskottet skrev förra året att när det gäller investeringar som betingas av statliga åtgärder, varöver vederbörande inte har något inflytande, så skall man använda dispensvägen. Detta gäller exempelvis nybyggnader till följd av eldsvådor, då försäkringsbolag och andra träder in, det gäller när staten betalar investeringskostnader och det gäller vid omläggningen till högertrafik osv. Herr talman! Med det anförda ber jag får yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Vigelsbo har ju ett slags alibi i denna fråga eftersom han röstade för investeringsavgiften förra året och därmed mälde sig ut ur den borgerliga trepartioppositionen mot investeringsavgiften. Om jag förstod herr Vigelsbo rätt när han talade för reservation nr 2, så vill han genom att bevilja dessa dispenser åstadkomma ett slags avtrappning innan man kommer fram till den tvära övergången den 1 oktober. Om jag inte missförstod honom så vill han alltså ha fler dispenser. Det är möjligt att herr Vigelsbo har större framgång än vi med en vädjan till finansministern att vara litet mindre hård i nyporna när det gäller att bevilja dispenser för en del av de oprioriterade objekten. Jag önskar herr Vigelsbo all framgång i den uppgiften. Herr Kristenson upprepade ungefär det som vi hörde i debatten förra året. Vad jag har svårt att förstå är varför man skall ha detta dubbelkommando. Förutom igångsättningstillståndet har man investeringsavgiften. Jag kan inte tolka det på annat sätt än så att regeringen — det sade jag i bevillningsutskottet och det kan jag säga här också — genom investeringsavgiften vill sälta råg i ryggen på länsarbetsnämnderna som annars inte skulle kunna stå emot trycket. Men vi har ju redan ett igångsättningstillstånd. Den lagen har förlängts till utgången av 1969, och, herr Kristenson, jag ber att få understryka att i samband härmed har beslutanderätten i sådana ärenden förbehållits i första hand Kungl. Maj:t. Nu behandlas alltså inte ärendena bara hos länsarbetsnämnden, utan man har infört ett verkligt dubbelkommando. Nu ligger de hos Kungl. Maj:t. Man har alltså även detta vapen i sin hand för att bromsa investeringarna. Kanske länsarbetsnämnderna därmed kan få litet större chans att stå emot trycket och då borde man inte, tycker vi, behöva detta dubbla lås.

Herr talman! Mot den investeringsavgift på 25 procent, som under det gångna året lagts på s.k. oprioriterade byggen och som enligt vad en riksdagsmajoritet beslutat skall uttas till och med den 30 september i år, har från vårt håll framförts en stark kritik. I särskild grad gäller detta en av grupperna, nämligen byggandet av kyrkor och samlingslokaler. Det är ett känt och ofta omvittnat faktum, att den kristna verksamheten i vårt land i största utsträckning är uppbyggd på frivilliga gåvor och bidrag från medlemmar. Detta gäller inte bara de löpande utgifterna utan också i hög grad det kapital som fordras för uppförande av nya kyrkor och samlingslokaler. Det som sålunda offras för detta ändamål är redan beskattade medel. Jag hade tillfälle att i höstens remissdebatt bl.a. påpeka detta förhållande. Den sålunda pålagda investeringsavgiften på bl.a. dylika byggen har i åtskilliga fall varit hämmande för verksamheten. Vi har menat att i detta avseende betydligt fler dispenser än de få som ifrågakommit borde ha lämnats — inte minst under dessa månader av ökad arbetslöshet. För sådan utökad dispensgivning talar väl också det förhållandet att eljest en besvärlig anhopning av dylika byggen måste uppstå till hösten. Den här berörda frågan är för många församlingar och sammanslutningar av synnerlig vikt, och åtskilliga deputationer har fört fram sina bekymmer i detta avseende. Med vad jag här i korthet anfört ber jag, herr talman, att få ansluta mig till reservationen 2, till vilken jag yrkar bifall.

Herr talman! Herr Kristenson sade att de kyrkliga samlingslokalerna hade fått en god tilldelning jämfört med andra objekt. Låt oss bara läsa den bilaga som är fogad till bevillningsutskottets betänkande. Där ser man att ansökningar om dispenser för kyrkliga samlingslokaler har beviljats för cirka 20 miljoner kronor och avslagits för 59 miljoner kronor. Alltså har en fjärdedel av vad som begärts blivit beviljat. Om man jämför med bensinstationer finner man att det där blivit bifall med 14 miljoner och avslag med 13 miljoner, alltså bifall till större belopp än avslag. Det är svårt att säga att de kyrkliga samlingslokalerna har blivit särskilt gynnade.
Herr talman! Jag vill säga till herr Björkman att jag röstade för investeringsavgiften, och det talade jag om i mitt första anförande. Jag menar därför att herr Björkman skulle ha kunnat använda de två minuter som han hade till sitt förfogande på ett bättre sätt än genom att tala om den saken för kammaren. Sedan är det ju fråga om vad dessa spärrar egentligen tjänat till. Men det har ju uppgivits att löneglidningen sjunkit till 2,5 procent, trots att den dock varit uppe i 5 procent, 6 procent, ja, jag tror t.o.m. 7 procent. Den har väl inverkat på arkitektarvoden, materialkostnader m.m.

Jag tror alltså att denna har fyllt sin uppgift, och jag tror inte heller att den utan vidare kan avskaffas. Det finns t.o.m. anhängare av herr Björkmans parti som sagt, att den linje vi valde dock var den riktiga, och jag måste väl i alla fall kunna tro på dem.
Herr talman! Jag vill bara med anledning av herr Nelanders och herr Larssons i Umeå anföranden replikera, att det klart framgår av såväl skrivningen i utskottsbetänkandet som av den bilaga som fogats till detsamma, att behovet av kyrkliga samlingslokaler i förhållande till andra liknande lokalbehov blivit väl tillgodosett. Det har beviljats dispenser som motsvarar något mer än 25 procent av sökta dispenser. Sedan skall man inte vara orättvis utan tala om att anledningen till att bensinstationer måste byggas efter dispens på ungefär 15 miljoner helt och hållet är den att högertrafik införts, vilken ju också herr Larsson i Umeå var med om att besluta i denna kammare. Men låt oss ta en annan trafikfråga! Beträffande parkeringshus har det sökts dispens till ett sammanlagt belopp av nära 30 miljoner kronor, medan det har beviljats dispens för 840 000 kronor. Avslaget rör sig alltså om mer än 29 miljoner kronor. Det är mer rättvist att ta fram och visa den statistik som finns i den utförliga bilagan.

Herr talman! Jag hoppas verkligen att herr Vigelsbo inte blev illa berörd av att jag upprepade vad han själv hade sagt i sitt anförande, nämligen att han röstade för investeringsavgiften förra året. Det gjorde jag bara för att få en bakgrund till herr Vigelsbos propå att man skulle ha något slags avtrappning under de sex månaderna fram till den 1 oktober. Jag tyckte att detta var ett intressant uppslag. Herr Vigelsbo! Det tog ungefär 5 sekunder att påminna om det men det var absolut inte illa menat, absolut inte, herr Vigelsbo.

Herr talman!

Självfallet verkar Parkinsons lag här med en sådan hastighet att man måste nyttja atomkraft för att få den att verka tillräckligt snabbt. Vi har presenterats en mycket trevligt utstyrd och kostsam utredning, som jag dock inte tror att riksdagen har beställt. Jag förutsätter nämligen att riksdagen under nuvarande förhållanden inte skulle kunna kosta på sig ett sådant slöseri. När jag studerat planeringen blir jag litet förskräckt. Det har sagts att antalet riksdagsledamöter skall minskas. Men förvaltningskontoret, som vi en gång — kanske litet grand lösligt — lät tillkomma, växer med oerhörd fart. Om den framlagda skissen är riktig skulle det behövas 1300 kvadratmeters golvyta för att hysa förvaltningskontorets personal. Det är ganska märkligt, särskilt som riksdagsmännen för sin plenisal skulle få en 300 kvadratmeter mindre yta. Detta skulle självfallet vara korrekt om man försökte göra om riksdagen och säga att riksdagsmännen skulle avskaffas, men att man skulle se till att förvaltningskontoret och antalet tjänsteoch ämbetsmän skulle växa. Men om dessa förhållanden skulle råda i ett företag skulle man omedelbart vidtaga åtgärder för att de som satt i ledningen skulle återgå till näringarna och få en annan uppgift att fylla. Om man inom industri och handel skulle förfara på detta sätt skulle man få oerhört stark kritik. Nu förutsätter jag att detta är ett tryckfel — fast det är märkligt att sådant förekommer i en så förnämligt utstyrd bok som kostar ganska mycket pengar. Om vi nu skall ha ett nytt riksdagshus, bör även riksdagsmännen få rum där. I det här huset håller vi på att trängas ut av vissa personer, men det är ju en annan sak; här får vi finna oss i en del som är underligt. Jag har varit av den uppfattningen att det från praktisk och ekonomisk synpunkt inte är så stora fördelar med enkammarsystemet att dessa skulle motivera en ändring av nuvarande sy stem.

Behövs det förvaltningslokaler, låt oss då bygga förvaltningslokaler och låt oss slippa en ständigt pågående förändring i det huset, som kommer att kosta så mycket pengar och bekymmer att vi i dag troligen inte kan Ööverblicka det hela.

Skall vi flytta vore det rimligast att flytta till Sergels torg.

Jag är inte säker på att det är nödvändigt att flytta ut ur det här huset, men om vi gör det måste Sergels torg vara den enda möjliga platsen.

Enligt mitt sätt att se är det orimligt att fortsätta på den vägen. Därför, herr talman, skall jag be att få yrka bifall till avslagsyrkandet på föreliggande utskottsutlåtande i enlighet med herr Hagnells reservation. Vi befinner oss i den situationen att vi inte kan handla utan att ta ekonomiska och andra hänsyn. Vi bör akta oss för att sätta i gång ett provisoriskt bygge som kan komma att vålla oss minst lika stora bekymmer som när vi beslutade om byggandet av en restaurang som skulle bli billig men som blev dyrbar.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
Herr talman! Fjolårets riksdag bemyndigade styrelsen för förvaltningskontoret att föranstalta om en utredning av de lokalbehov som blir erforderliga för riksdagen vid en planerad övergång till en kammare vid ingången av år 1971. Detta arbete pågår, och det synes mig som om herr Lundberg här samtidigt talade både om de permanenta lokaler som riksdagen kommer att behöva, därest vi får en kammare, och om provisoriet. Det verkade också som om herr Lundberg redan nu var ute med ett visst flyttlass; han var borta vid Sergels torg, tyckte jag att jag uppfattade i ett skede av hans anförande! I förvaltningskontoret pågår som sagt detta arbete, och såsom framgår av bankoutskottets utlåtande räknar styrelsen med att inom kort kunna komma med ett eget utlåtande, vari skall redovisas ett utredningsresultat. Jag föreställer mig att ordföranden i styrelsen för förvaltningskontoret har en del att säga i anledning av vad herr Lundberg anförde. Det synes mig som att det var en mycket vällovlig åtgärd styrelsen för förvaltningskontoret vidtog när den satte i gång ett preliminärt arbete för att se till att riksdagen verkligen skulle kunna få provisoriska lokaler, därest vi beslutar oss för en övergång till ett enkammarsystem. Frågan aktualiserades redan i höstas, men på grund av att det förelåg viss osäkerhet beträffande den initiativrätt som bankoutskottet kan anses ha, kom inte då något förslag från utskottet i anledning av förvaltningskontorets styrelses förslag. Förvaltningskontoret har nu återkommit med en skrivelse, vari föreslås att byggnadsstyrelsen skall få eti formellt bemyndigande att fortsätta en projektering i kvarteret Garnisonen. Samtidigt har även andra förslag framkommit. Stockholms stad har visat intresse för att man skall kunna förlägga ett provisorium till Sergels torg i ett byggnadsprojekt, som sedermera skulle komma att användas för annat ändamål. Vidare har herr andre vice talmannen Cassel m.fl. i skrivelse till bankoutskottet föreslagit att det borde undersökas, huruvida det vore möiligt att förvärva ett passagerarfartyg. Med all respekt för underskrivarna har bankoutskottet behandlat skrivelsen seriöst och remitterat den till förvaltningskontorets styrelse för utredning. Detta är ytterligare ett alternativ som nu kommit in i bilden och som vi inte hade i höstas.

Bankoutskottet har också uttalat att det är ett intressant förslag men att nu företa någon särskild åtgärd från riksdagens sida anses inte erforderligt, eftersom byggnadsstyrelsen förklarat att projektet granskas jämsides med projekteringen av kvarteret Garnisonen. Bankoutskottet har ansett att motionen i det avseendet därmed skulle vara besvarad. I fråga om projekteringen av kvarteret Garnisonen var herr Lundberg mycket orolig över kostnaderna. Av bankoutskottets utlåtande framgår att den totala projekteringen av kvarteret Garnisonen — alltså inte bara den del som riksdagen skulle ta i anspråk provisoriskt — beräknas till cirka 15 miljoner kronor. Men det framgår också av utlåtandet att en projektering för ett provisorium för riksdagen skulle dra en kostnad av mellan 300000 och 400 000 kronor. På den punkten finns inte något anslagsäskande, utan heloppet kan helt täckas av de medel som står till byggnadsstyrelsens förfogande.

Det måste anses korrekt att ge byggnadsstyrelsen bemyndigande att fortsätta det påbörjade uppdraget, och det är vad bankoutskottet framhåller i sitt utlåtande.

Motionärerna har menat att det borde byggas en provisorisk plenisal på riksdagshusplanen men omsider skulle åen tomt som riksbanken nu har tas i anspråk. Bankoutskottet har varit angeläget erinra om att någon förflyttning av riksbanken inte torde kunna komma i fråga förrän tidigast 1973. På detta sätt har bankoutskottet handlagt ärendet. Utskottet har ansett att vad vi i dag skall fatta beslut om är att byggnadsstyrelsen får bemyndigande att fortsätta projekteringen — ingen har bundit sig för någon som helst lösning! — och innan vårsessionen är slut får vi sedan ta ställning till frågan om ett provisorium. Då kan vi även bedöma och besluta i fråga om de utredningsresultat som förvaltn'ingskontorets styrelse har kommit till beträffande riksdagshusets permanenta förläggning. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag har utgått från att vi diskuterar provisoriet i kvarteret Garnisonen, eftersom det är där de nu berörda provisoriska lokalerna finns. Man talar så vackert om bemyndigande att utreda denna fråga. Men om vi ger byggnadsstyrelsen detta bemyndigande och låter den lägga ned kostna der och arbete på denna projektering kommer vi att binda oss för ett projekt som jag anser felaktigt. Låt oss i stället försöka få administrativa lokaler som är så belägna att vi slipper springa över hela staden. Herr Ekström i Iggesund sade att för projekteringen kan man använda medel som står till byggnadsstyrelsens förfogande. Ja, visst kan man det. Jag förutsatte emellertid att byggnadsstyrelsen inte har några egna inkomster utan måste få pengarna från staten, och då vet vi hur det brukar gå. Jag vill säga rent ut att vi bör såga av detta projekt, som jag anser felaktigt, och om det blir nödvändigt att flytta ur detta hus är enda möjligheten att ta det andra alternativet. Men om vi flyttar ur detta hus måste vi räkna med att planeringen och placeringen av det nya riksdagshuset blir kostsamma. Har man sagt A måste man emellertid säga B. Själv kommer jag väl inte att uppleva den dag då detta stolta, fina hus för administratörer står färdigt.
Herr talman! Riksdagen befinner sig i tidsnöd då det gäller att ordna sir lokalfråga. Om ungefär tre år får vi enkammarriksdag. Vi vet inte var der skall få plats. Vi vet att det här huset är för litet och att vi behöver ett nytt, men vi vet inte var det skall ligga. Hela den frågan befinner sig på planeringsstadiet, även om man därvidlag har kommit ganska långt. Man kan fråga sig hur det kommer sig att vi har hamnat i det prekära läget. Behovet av större lokaler för riksdagen har ju inte precis dykt upp under de allra senaste åren. I själva verket upptäckte man ganska snart efter det att riksdagen år 1905 flyttat in i detta hus, att det var för litet och oändamålsenligt. Redan på 1930-talet satte man i gång utredningar för att undersöka vad man kunde göra åt saken, och en av dessa utredningar uttalade som sin kon klusion, att det bara fanns ett sätt att lösa problemet, att bygga ett helt nytt hus. Det är alltså så länge sedan som man kom underfund med att det här huset är opraktiskt för sitt ändamål. Men trots det har i stort sett ingenting hänt, och man kan fråga sig vad anledningen härtill är. En anledning är att riksdagen tills helt nyligen — då vi fick förvaltningskontoret och dess styrelse, som jag till skillnad från herr Lundberg tycker är utomordentliga inrättningar — inte haft något organ som kunnat samordna dessa frågor; det fanns tidigare en rad olika organ med olika uppgifter men ingen ordentlig samordning. Den andra och kanske viktigaste anledningen är att partierna och de ledande politikerna inte visat något nämnvärt intresse för frågan om riksdagens och riksdagsmännens = arbetsförhållanden. Man har inte haft någon målsättning för hur riksdagshuset bör fungera och se ut. Nu har vi fått både en organisation och en målsättning, och då gäller det att vi tar vara på de möjligheter som det ger. Bankoutskottet föreslår i sitt utlåtande att projekteringen av Garnisonen skall fullföljas. Det är alldeles självklart, tycker jag, vilket av de olika provisoriealternativen man än föredrar, att den projekteringen måste fullföljas. Senare i vår skall vi ta ställning till vilket av de olika förslagen vi skall stanna för, och då är det givetvis angeläget att alla dessa är färdigutredda så att vi har reella valmöjligheter, och inte på nytt hamnar i tidsnöd och tvingas ta en lösning som egentligen inte är bra men som vi måste ta därför att vi inte har tid att utreda något annat alternativ. Det är då också angeläget att vi har att välja mellan fullgoda alternativ, och med fullgott alternativ. menar jag — även när det gäller provisoriet — att det skall ha det lokalprogram som riksdagen uttalat sig för när det gäller den permanenta lösningen, d.v.s. att det skall finnas ett ledamotsrum per ledamot. Bankoutskottet har därvidlag velat gå litet längre än vad förvaltningskontorets styrelse gjort och har uttalat, att den pågående projekteringen bör undersöka förutsättningarna och kostnaderna för ett lokalprogram som innebär att varje ledamot skall få eget rum och inte, som förvaltningskontoret föreslagit, att två ledamöter skall dela på ett rum. Det rör sig visserligen om ett provisorium, men det är fråga om ett provisorium som kommer att vara i tio år — kanske något längre tid eller, om vi har tur, något kortare tid. Då kan jag inte se något skäl till att vi skulle pruta av på den standard som riksdagen uttalat sig för att ett permanent riksdagshus bör ha. Det är klart att vi skulle ha kunnat befinna oss i en situation där detta varit tekniskt eller ekonomiskt omöjligt, men såvitt man kan bedöma föreligger inte den situationen, och då tycker jag inte att det finns något skäl att pruta på kraven. Det brukar sägas att det finns en opinion utanför detta hus, som är emot att riksdagen skulle skaffa sig en sådan standard. Jag tror att det delvis är en inbillad opinion, och i den mån den existerar är den osaklig. Det är ju inte för vår personliga bekvämlighets skull som vi kräver bättre arbetsförhållanden, utan för att vi skall kunna fullfölja vårt arbete på ett effektivt sätt. Det måste anses vara ett gemensamt önskemål för riksdagsledamöterna och väljarna.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
Herr talman! Till herr Ullsten skulle jag vilja säga att det förefaller som om vi alltid skulle befinna oss i tidsnöd. Det gäller även i detta fall, trots att vi diskuterat frågan om en förändrad riksdag under många år. Sedan talades det om planering. Jag skall ärligt erkänna alt jag hade min uppfattning om ett visst skepp som man tog upp ur Strömmen. Man planerade en vagga åt det, och jag trodde att man åtminstone skulle kunna mäta upp hur stor den vaggan behövde vara, men om jag inte tar fel så har man ordnat det för sig som en gammal fiskare gjorde; nu behöver man en puckel och den kostar visst över en miljon. Jag är rädd för att vi kommer in i samma dans. Jag anser därför att man skall skrinlägga detta projekt och detta provisorium. Om vi skall flytta ut så skall vi inrikta oss på Sergels torg, och jag tror att Stockholms stad då kommer att lösa problemen. Det projektet ger oss framför allt en administration för olika verk som möjliggör besparingar i en utsträcksom inte framgår av utredningen. Bristen på intresse har därigenom ändå — detta vill jag säga till herr Ullsten — kommit fram, låt vara inte på det sätt som här angivits utan på ett annat sätt. Jag tror att vi skall vara litet försiktiga när vi handskas med pengar som vi kanske kunde behöva för andra ändamål.